Herr talman! Jag vill tacka utrikeshandelsministern för svaret. Oppositionen mot den sydafrikanska apartheidpolitiken genomsyrar hela det svenska samhället. Från Sveriges riksdag, den samlade fackföreningsrörelsen, hela Organisationssverige och ända ned till den enskilde medborgaren uttalar man i dag sin avsky för det rasistiska systemet. Trots detta tycks svensk industri inom många olika sektorer bidra med produkter som både direkt och indirekt hjälper den sittande regimen. Enligt Saab-Scania har ingen försäljning av reservdelar förekommit efter handelsförbudet i oktober 1987. I Financial Mail skrev man i december 1987 att det förekommer försäljning av Saab-Scania-delar. Saab-Scania är här för att stanna, försäkrar bolagets chef där nere. Det finns ingen anledning att tro att dessa uppgifter inte stämmer. Det är viktigt att regeringen ser till att företaget avbryter all sin handel med Sydafrika om företaget skall kunna få det politiskt känsliga FN-kontraktet. Det är omoraliskt om den svenska regeringen bidrar till att lastbilar som skall användas för att mildra apartheidregimens framfart säljs till Namibia, samtidigt som regeringen ser — eller rättare sagt inte ser — att reservdelar m.m. som bidrar till att apartheidregimen kan hålla sig kvar vid makten säljs till Sydafrika. Kommer utrikeshandelsministern att ytterligare bevaka att ingen handel direkt eller indirekt förekommer med Sydafrika från svenska företagare? När tänker den tillsatta kommittén rapportera till oss här i riksdagen om vad den har kommit fram till? Om handeln mellan Saab-Scania och Sydafrika kan bevisas, kommer då utrikeshandelsministern att medverka till att avtalet mellan Saab-Scania och FN inte kommer till stånd?

Herr talman! Jag begärde ordet för att ta upp en detalj i statsrådets svar. Det sägs i svaret att tullen skall få utökade resurser för att kontrollera efterlevnaden av sanktionslagstiftningen. Detta är mycket angeläget. Ett liknande löfte gavs också i ett interpellationssvar i höstas. Däremot är det mycket svårt att av budgetpropositionen utläsa att några sådana utökade resurser skulle vara på väg. Därför skulle det vara värdefullt om vi kunde få en konkretisering när det gäller vilka utökade resurser för en uppföljning av sanktionslagstiftningen som tullverket skall få och när en sådan utökning kommer.

Herr talman! Att tullen skall få utökade befogenheter ligger i regeringsförslaget. Det jag ville ha reda på litet mer konkret var detta med de utökade resurserna. Det finns ju inte i budgetpropositionen någon utökning av resurserna till tullverket, enligt vad jag har kunnat läsa ut. Regeringen sitter väl inte på några reserver som man kan ställa upp med. Handlar det om en omfördelning inom tullverket? I så fall kunde det vara intressant att veta vilken del av tullverkets verksamhet som nu skall skäras ned till förmån för denna verksamhet. Eller tänker regeringen begära ytterligare medel i tilläggsproposition för att tullverket skall kunna utöka sin uppföljning på detta område?

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig dels om jag vill medverka till att trafik på järnväg gynnas med hänsyn till de stora miljö-, energioch samhällsekonomiska vinster sådan trafik har jämfört med landsvägstrafik, dels om regeringen avser att göra SJ till ett renodlat järnvägsföretag. Det är riktigt att järnvägen rätt utnyttjad är ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och energisnålt transportmedel. Genom riksdagens trafikpolitiska beslut förra våren har järnvägen också getts sådana förutsättningar att en samhällsekonomisk utveckling främjas. Vi befinner oss nu i en genomförandefas där riksdagens fastlagda mål och riktlinjer successivt träder i kraft. Utvecklingen inom transportsektorn följs också upp intensivt och kontinuerligt för att vi skall kunna uppnå bl.a. målet om en god miljö och hushållning med våra naturresurser. Till svar på frågan om vad SJ skall syssla med vill jag framhålla att det med den nya trafikpolitiken finns en bred enighet om vikten av att SJ kraftsamlar sina resurser till att utveckla järnvägstrafiken. Inom SJ-koncernen skall heller inte förekomma verksamheter som konkurrerar med varandra. I SJ:s nya affärsplan klargörs också att järnvägstrafiken är den centrala uppgiften och att övrig verksamhet skall organiseras så att den stöder denna trafik. Jag anser mot denna bakgrund att jag för närvarande inte har anledning att vidta någon åtgärd med anledning av frågorna.

Herr talman! Jag vill först hälsa Georg Andersson välkommen i hans nya roll som kommunikationsminister. När det gäller frågan om järnvägens utveckling är det sant att det i det trafikpolitiska beslutet från förra året står en rad mycket vackra ord. Men när beslutet nu genomförs och vi ser budgetanslagen inser vi, åtminstone från oppositionens och från miljöpartiets sida, att detta kommer att haverera för järnvägens och för miljöns del. Jag ställde ursprungligen denna fråga därför att jag hade lagt märke till att en stor del av SJ:s verksamhet inte är järnvägstrafik utan åkeriverksamhet och busstrafik. Det påverkar naturligtvis inriktningen av SJ:s verksamhet. En del av vägtrafikdelarna inom SJ är relativt lönsamma. Vill SJ öka sin totala lönsamhet kan det ligga nära till hands att lägga ned järnvägstrafiken och köra med buss eller lastbil i stället och på det sättet tjäna mer pengar. Kravet på lönsamhet hos SJ har ju höjts. Det skulle kunna stimulera en sådan felutveckling, även om järnvägstrafiken ur samhällsekonomisk synpunkt vore att föredra, vilket den oftast är. För samhället som helhet är det oftast bättre att satsa på järnvägstrafik än på vägtrafik om de ligger parallellt. Jag undrar hur regeringen avser att stärka järnvägsintressena inom SJ, om man nu inte har för avsikt att sälja ut vägtrafikdelarna. Det står i det trafikpolitiska beslutet att gods skall överföras från väg till järnväg. Det tycks de flesta hålla med om. Men om man verkligen skall kunna göra det krävs stora investeringar i banorna och i rullande materiel samt en kraftigt utvecklad service. Den utveckling vi ser i dag går snarare åt andra hållet. Man tappar marknadsandelar på godssidan. Enligt vad jag har förstått av regeringens budgetförslag kommer heller ingenting att göras åt det. Jag frågar Georg Andersson här: Hur skall man kunna vända utvecklingen på godssidan? Har man gett upp? Kommer man att helt släppa de regionala godstransporterna? Måste man inte satsa ganska stora pengar på investeringar i järnvägstrafiken om man skall kunna komma någon vart? SJ tappar också marknadsandelar på persontrafiksidan, både till flyg och till väg. Då frågar man sig vad regeringen tänker göra för att vända den utvecklingen. Ett exempel på felutveckling inom SJ fick jag i somras när SJ tillsammans med DSB, det danska järnvägsföretaget, startade en busslinje mellan Halmstad och Köpenhamn som direkt konkurrerar med persontrafiken på järnväg. Det är ett exempel på att man inom SJ inte alltid gör på det sätt som Georg Andersson sade i sitt svar. Han sade där att SJ i första hand skall satsa på järnvägstrafiken. Allt detta är oroande. Jag fick häromdagen ett brev från ett antal forskare, kunniga människor på olika områden. Det var undertecknat av bl.a. Henning Rodhe, meteorolog, den man som kanske är kunnigast i Sverige när det gäller koldioxidproblemet och ozonskiktets nedbrytning, och av Rutger Rosenberg, som är expert på problemet med havsdöd. Brevet är också undertecknat av skogsforskare, humanekologer osv. Alla säger att den utveckling vi har inom trafikområdet i dag är en katastrof för skogen, klimatet och havet. Luftföroreningarna från vägtrafiken snarare ökar än minskar, trots att vi har fått beslut om katalytisk avgasrening. Vi kan notera att transportrådet i en prognos som kom nyligen talade om en 50-procentig ökning av motortrafiken till år 2020. Med en sådan utveckling kommer man inte att kunna undvika en omfattande skogsdöd i södra och mellersta Sverige och längs Norrlandskusten. Man kommer inte att klara målet att rädda havet från övergödning. När avgaserna från vägtrafiken så småningom hamnar i haven verkar de gödande på haven. Det här betyder att man måste omvärdera trafikpolitiken i grunden. Man måste ta fram helt andra investeringspaket. Jag bedömer att man måste höja ribban fyra fem gånger när det gäller investeringar i järnvägssystemet. I nuläget satsas det ungefär 1 miljard per år på nya investeringar. Det räcker inte långt. Det behövs 4-5 miljarder per år under ca 10 år, eller kanske t.o.m. 15 eller 20 år, för att man skall kunna bygga ut ett "kommunikationssystem i Sverige som verkligen är miljövänligt, dvs. ett kommunikationssystem som innebär att man kan stoppa skogsdöden och havsdöden utan att för den skull bli utan transporter. Om man väntar för länge med dessa investeringar — om skogen börjar dö, och om en stor del av svenskt näringsliv, som är beroende av skogen, hamnar i en utförsbacke, vilket i sin tur leder till massarbetslöshet och andra problem —- kommer man att bli tvungen att tillgripa en katastrofplan. Men om man satsar på ett bättre kommunikationssystem som är miljövänligt borde Sverige inte hamna i den situationen. Ett exempel på hur litet som nu satsas är det faktum att inte ens ett snabbtåg till Sundsvall finns med i banverkets och SJ:s treårsplanering, trots att det skulle kosta bara 100-200 milj.kr. En sådan satsning skulle innebära att en stor del av trafiken skulle överflyttas från flyget till tåget. Men i stället byggs flygplatsen i Sundsvall ut, vilket kommer att leda till ökad flygtrafik och därmed ökade utsläpp och minskande underlag för järnvägstrafiken. Jag undrar om Georg Andersson är beredd att acceptera en sådan felutveckling eller om han har för avsikt att i regeringen försöka ändra på detta förhållande. Vad tänker regeringen i så fall göra?

Herr talman! Det är en sak som sticker i ögonen när man tittar på svensk trafikpolitik. Ute i länen finns s.k. länstrafikbolag. De är i stor utsträckning bussbolag. Bussar är visserligen, om de är fyllda, mer energisnåla än bilar, men deras utsläpp är bland de mest miljöfarliga som förekommer, åtminstone på trafikområdet. Trots detta är denna busstrafik i alla län, tror jag, kraftigt subventionerad med skattemedel. I mitt hemlän, Östergötlands län, betalar passageraren direkt halva bussbiljetten. Den andra halvan betalar skattebetalarna. Man har liknande principer i andra län. SJ:s järnvägstrafik är det mest energisnåla transportsättet. Järnvägen förbrukar bara en tiondel av den energi som krävs för att transportera en flygpassagerare, om man räknar med att både tåget och flyget har samma beläggningsgrad. En personbil använder ungefär fyra gånger mer energi med normalbeläggning än tåget. Varför skall denna energivänliga transportanordning, järnvägen, vara självbärande, när kollektivtrafiken på länsnivå till 50 20 betalas med skattemedel? Om detta är en acceptabel fördelning borde i själva verket mer än 50 20 av SJ:s kostnader betalas med skattemedel, eftersom tåget i förhållande till bussen ute i länen är ett klart mer miljövänligt transportmedel. Min fråga är: Inser kommunikationsministern att det med hänsyn till både förnuft och logik, i anslutning till vad Roy Ottosson har sagt, krävs en radikal omläggning av trafikpolitiken? Kan vi hoppas att regeringen, åtminstone på sikt, tar sitt förnuft till fånga och ser över vad som sker i länen när det gäller trafikpolitiken och drar lärdom av detta?

Herr talman! Jag vill gärna utnyttja detta tillfälle för att gratulera Georg Andersson till det nya uppdraget som kommunikationsminister. Det är en av de ur miljösynpunkt viktigaste statsrådsposterna i den svenska regeringen. Trafiken utgör ju ett av våra absolut största miljöproblem. Vi vet att bilismen är den kanske största kväveförorenaren. Till detta kommer andra försurande föroreningar, tungmetaller, osv. Trafikpolitiken har alltså en helt avgörande betydelse för miljöutvecklingen i vårt land. Jag vet att Georg Andersson är en utomordentligt kompetent person, och därför hoppas jag att detta ministerskifte skall leda till ordentliga förändringar i regeringens politik på detta område. Hittills har nämligen den trafikpolitik som förts gått stick i stäv mot rimliga miljöambitioner. Denna trafikpolitik har lett till att det miljövänliga trafikslagets — järnvägen — roll minskar i trafikarbetet, medan däremot de miljöfördärvande trafikslagens — bilismen och flyget — roll bara ökar. Med hänsyn till de ambitioner som uttrycks, åtminstone när miljöministern talar, borde detta vara djupt frustrerande för regeringen. Det finns ett investeringsprogram för järnvägen, enligt vilket det skall satsas ungefär en miljard per år. Jag tror att det står klart för envar, också för regeringen, att järnvägen, med detta investeringsprogram, inte kommer att ha möjlighet att ta upp konkurrensen med landsvägstrafiken och flyget. I stället kommer detta att leda till en utveckling där järnvägen fortsätter att förlora marknadsandelar, medan de andra trafikslagen ökar i omfattning. Det blir alltså helt nödvändigt att ompröva denna trafikpolitik. Det måste bli naturligt att man i Sverige, liksom i allt större utsträckning i övriga Europa, ser järnvägen som framtidens trafikslag och satsar på den. Jag skulle vilja ställa en fråga till Georg Andersson. Är regeringen beredd att ta upp inriktningen av trafikpolitiken till ny prövning mot bakgrund av de erfarenheter som man i dag har av hur olika trafikslag utvecklas? Finns det något intresse från regeringens sida att göra en kraftansträngning för att få en annan utveckling och se till att järnvägen verkligen blir konkurrenskraftig på de andra trafikslagens bekostnad? Jag kan försäkra att regeringen, om en sådan omorientering kommer till stånd, har alla möjligheter att få igenom en sådan förändring. Det kommer i varje fall centern att vara beredd att medverka till.

Herr talman! Jag ber att få tacka för gratulationerna. Det är nästan så att jag blir förlägen inför de förväntningar som senast Pär Granstedt uttalade och de förhoppningar, till följd av ministerskiftet, som han hyser om en helt ny trafikpolitik. Jag håller med om att trafikpolitiken är ett av de viktigaste politikområdena när det gäller arbetet med miljöfrågorna. Jag ser fram emot detta arbete som en mycket spännande och viktig utmaning. När nu Pär Granstedt menar att hela trafikpolitiken måste omprövas, tycker jag att han har väldigt bråttom. Det var ju ganska nyligen som riktlinjerna för trafikpolitiken lades fast av riksdagen under stor enighet. Så det vill till ganska mycket innan man går till riksdagen och säger att de riktlinjer för trafikpolitiken som riksdagen antog i maj i fjol inte längre skall gälla. Nej, den trafikpolitiken bör väl ändå få en chans. Roy Ottosson säger att det mest bara är vackra ord och att trafikpolitiken kommer att haverera om det inte blir något mer än vad som anges i budgetpropositionen. Då tycker jag att han väldigt tidigt dömer ut den trafikpolitik som riksdagen bestämt sig för under bred enighet så sent som för mindre än ett år sedan. Det finns många stora behov inom trafikområdet. Men regeringen snålar inte när det gäller insatser. Det var ju en rejäl satsning som gjordes med den trafikpolitiska proposition som antogs och som nu följs upp i budgetpropositionen. Det innebär faktiskt att vi kraftigt stimulerar en utveckling av järnvägen, transporterna på järnväg, de delar som är utvecklingsbara. Här görs en investeringsplanering för järnvägsnätet som är ett klart lyft. Det görs av samhällsekonomiska principer där miljöoch regionalpolitiska effekter vägs in. Investeringsramen på 10 miljarder på 10 år är faktiskt inte bara en spottstyver. Det innebär en rejäl uppräkning. Men jag vill gärna ta emot mera pengar, och jag inser naturligtvis att det vore önskvärt att gå ännu snabbare fram, men då måste jag vädja till riksdagens partier att hjälpa till. Vi minns ju alla med vilken vånda höjningen med 25 öre av bensinpriset fick tvingas igenom i denna riksdag för att få ett ekonomiskt utrymme för satsningen på järnvägen. Vill man gå vidare måste pengar tas någonstans. Vi vet att många talar väldigt illa om bilar och tycker att vi skall begränsa biltrafikutvecklingen. Det är nödvändigt. Den utveckling som har varit under senare år med en 5 å 6-procentig ökning kan inte fortsätta i det oändliga. De som deltar i denna debatt bör någon gång också fundera över vilka metoder man kan och är beredd att tillämpa för att åstadkomma en ändring. Roy Ottosson säger vidare att det för flyttning av godstransporter från landsväg till järnväg krävs investeringar. Men planverket och SJ har ju fått möjligheter. I budgetpropositionen ges utvecklingsbidrag till kombitrafik, förstärkning av järnvägsforskningen och annat som ju är konkreta insatser för att stimulera till en sådan övergång. Lars Norberg tog upp en fråga som förbryllar mig litet. Han angriper huvudmännen för länstrafiken. Han menar att dessa missgynnar den spårbundna trafiken. Länshuvudmännen har naturligtvis full frihet att också köpa spårbunden trafik. I den utsträckning de vill göra insatser av ekonomisk och materiell art ligger inga hinder i vägen för detta. Men den nya trafikpolitiken innebär att vi lägger ett stort planeringsansvar på länen. Det blir naturligtvis en viktig del i den fortsatta trafikpolitiken att följa upp effekterna av detta ute i landet.
Herr talman! Det är bra att Georg Andersson upplever sitt nya jobb som en utmaning. Men han kanske inte skall vara så förvånad över att jag verkar ha bråttom, för det är faktiskt bråttom. Utvecklingen går väldigt snabbt. Jag föreslår inte att vi skall ändra på alla delar av det trafikpolitiska beslut som fattades i maj. Men jag vill påminna om att enigheten inte var fullständig när det gäller frågan hur mycket man skall satsa på järnvägen. Tror Georg Andersson och regeringen uppriktigt att en investeringsnivå på en miljard om året till järnvägen de närmaste tio åren kommer att ge järnvägen sådan konkurrenskraft att järnvägstrafiken kan öka på bekostnad av biltrafiken och flyget? I så fall är det ett uttryck för en optimism från regeringens sida, som i och för sig kan vara lovvärd men som inte är särskilt realistisk. Jag undrar om det inte är ganska uppenbart att om vi verkligen vill vända utvecklingen och om vi verkligen vill att järnvägen skall öka sin marknadsandel, då krävs satsningar av en helt annan storlek än i det tioårsprogram som riksdagen beslutade om förra året. Vi är också beredda att diskutera finansieringen. Vi var inte förtjusta i idén om en bensinskattehöjning, eftersom den innebar att människor som lever i bygder där det inte finns fungerande kollektivtrafik — bl.a. Georg Anderssons hembygder — skulle behöva vara med och betala ganska dyrt för att förbättra kollektivtrafiken i områden där sådan finns. Vi anvisade andra finansieringskällor, t.ex. att staten avyttrar statliga bolag som det inte är en angelägen statlig uppgift att äga och i stället investerar sitt kapital i sådan verksamhet som det är angeläget att staten satsar kapitali. Det skulle vara ett sätt att klara av den finansieringsnöt som måste knäckas. Jag hoppas ändå, trots att detta sista anförande kanske blev litet avkylande, att man i regeringskretsen tar sig en ordentlig funderare på om den ambitionsnivå man hittills arbetat efter verkligen kommer att leda till resultatet att järnvägen kan öka sin andel av det totala trafikarbetet i landet.

Herr talman! Jag har förstått av svaret att regeringen inte anser det vara något problem att vi har en försurningssituation i sydvästra Sverige som nu betecknas som total försurning. Marken håller på att urlakas på sina näringsämnen. Det betyder att rötterna inte kan växa neråt utan växer längs med markytan för att få upp det lilla som kommer från förmultnade löv. Det betyder att när nästa stora torka eller nästa stora storm kommer faller allting omkull. Men det är tydligen inte tillräckligt tungt vägande skäl för att ompröva beslutet. Det är därför som vi har en katastrofal situation i havet. Marken är så mättad av luftföroreningarna från bilismen, kväveoxiderna framför allt, att havet gödslas ihjäl. Det är så mycket kvävenäring i havet att algerna växer kraftigt, hamnar på botten, och nedbrytningen förbrukar allt syre. Detta gör att botten dör. Vi såg detta i bilder i somras, och vi kommer att få se det igen. Det blir värre och värre om vi inte gör någonting åt situationen. Ärinte detta anledning nog att ompröva beslutet? Jag tycker det är otroligt cyniskt att man inte vågar säga rakt ut att beslutet måste omprövas, att vi måste göra någonting. Vi kan inte acceptera en fortsatt hög nivå av utsläppen. Det finns en annan aspekt på det hela: koldioxid. Regeringen beslöt så sent som förra året att koldioxidutsläppen skall stanna vid nuvarande nivå. Men koldioxidutsläppen ökar när bilismen och vägtrafiken ökar, och den ökar kraftigt. Utsläppen ökar mycket kraftigt när flygtrafiken ökar. Koldioxidutsläppen leder till växthuseffekt. Meteorologer och experter världen över diskuterar nu intensivt om det vi upplever denna vinter och det vi upplevde förra sommaren är den begynnande växthuseffekten. Då kan vi också räkna ut vad den kommer att leda till. Om det permanent blir varmare, utvidgar sig vattnet i havet och dränker stora kustområden i världen, inkl. stora delar av Stockholm. Är detta medtaget i beräkningarna, eftersom man anser det vara acceptabelt med en sådan här utveckling på trafikområdet? Växthuseffekten leder till att det kommer att blåsa mer, eftersom land värms upp snabbare än hav, vilket ökar temperaturkontrasten. Skogen torkar ut snabbare om det blåser mer, och då blir skadorna större. Jag vågar förutsäga att man säkert inte alls har räknat med detta. Har man inte för avsikt att uppfylla något av de centrala miljöpolitiska mål som antagits av riksdagen, att minska kväveoxidutsläppen med 30 96 och att inte öka koldioxidutsläppen, eftersom man accepterar en sådan här trafikutveckling? Regeringen måste våga angripa trafiken, om miljöpolitikens mål skall kunna förverkligas. Återigen frågar jag statsrådet: Vad tänker regeringen göra åt problemen? Tänker man tillämpa låt-gå-principen också i fortsättningen?
Herr talman! Miljöpartiet var ju inte med i riksdagen i våras, och kunde därför inte delta i något s.k. enigt beslut. Enigheten hade sannolikt varit mindre om miljöpartiet varit med. Vi kan säkert instämma i alla vackra ord, den s.k. brödtexten, i propositionen från i våras. Men de föreslagna åtgärderna var helt otillräckliga. Bilismen kostar Sverige förmodligen ca 100 miljarder om året — en siffra som kan vara intressant att jämföra med den miljard som Pär Granstedt nyss berörde. Jag tror att kommunikationsministern tyvärr har missförstått vad jag sade om länstrafiken. Jag sade att vad som görs ute i länen när det gäller länstrafiken skulle kunna vara ett föredöme för staten. Där satsar man 50 90 av skattemedel för att upprätthålla den kollektiva trafiken. Jag anser att man kan kräva någonting liknande av staten, att riksdag och regering ser till att halva kostnaden för trafiken på SJ bestrids med skattemedel, vilket förmodligen skulle innebära att man satsar ytterligare 4 miljarder i år på SJ. Då skulle man tillämpa samma logik som man följer runt om i Sveriges land när det gäller den regionala trafiken. Jag betonade också att den regionala trafiken till stor del består av busstrafik som är miljöskadlig, medan vi här talar för det mest miljövänliga och energisnåla transportsätt som gives här i landet.

Herr talman! Jag noterar att detta tenderar att utvecklas till en miljödebatt. Jag har svarat på den fråga som Roy Ottosson ursprungligen ställde om åtgärder för att stimulera järnvägstrafiken. Det är naturligtvis utomordentligt intressant att diskutera det vidare miljöperspektivet, och jag ser med stor förväntan fram emot sådana debatter. Riksdagen hade ju en särskild miljödebatt senast den 23 november i fjol. Jag har svårt att se att det har framförts just några nya argument i den debatten under diskussionen i dag. Däremot kan jag hänvisa till att det nu i budgetpropositionen görs insatser på väldigt viktiga områden för att föra trafikpolitiken framåt. Dessa satsningar innebär ändå en inriktning på att utveckla järnvägen och att ge den en chans. Det rör sig då inte om att tävla om att ge subventioner. Jag har varit med ganska länge i riksdagen och lyssnat till många debatter om järnvägen och järnvägspolitiken. Det har hela tiden handlat om hur stora subventioner man menar skall betalas ut. Men jag anser att vi alldeles för litet har diskuterat hur man skall strukturera järnvägspolitiken och anpassa järnvägen så att den möter människornas behov och utnyttjas av människorna. Som min företrädare ofta har sagt är det ju inte särskilt miljövänligt att köra med tomma tåg, utan det är en verklig miljöinsats först när tågen är fyllda av passagerare, som annars skulle ha färdats med bil. Pär Granstedt erinrade om att utvecklingen nu går snabbt. Det inser jag och därför är trafikpolitiken en väldigt viktig miljöpolitisk fråga. Men man måste också vara beredd att ta vissa konsekvenser när man diskuterar detta. Pär Granstedt flyr lättvindigt undan de ekonomiska frågorna. Han menar att om man vill öka järnvägstrafiken, krävs det helt andra insatser. Men när det gäller att ställa upp med sådana insatser vet vi ju att centerpartiet motsatte sig den blygsamma bensinskattehöjningen. Jag är plågsamt medveten om vilken smärta det innebär att diskutera åtgärder mot biltrafiken, men vi socialdemokrater tog den debatten, eftersom vi insåg att denna åtgärd var dubbelverkande. Genom att höja bensinpriset gavs resurser för att utveckla järnvägen. Jag utgår också ifrån att en viss höjning av bensinpriset kan ha varit dämpande på bilismens utveckling. Det är det dubbla greppet som var poängen med den åtgärden. Centern ville då inte vara med, och nu hänvisar Pär Granstedt till att man skall sälja ut statliga bolag. Jag menar att det vore en utomordentligt dålig affär. Det är mycket kortsiktigt att skaffa sig pengar på det sättet. Vi måste faktiskt resonera utifrån ett betydligt mer långsiktigt perspektiv både när det gäller miljöpolitik och i fråga om ekonomi.

Herr talman! Det är klart att det blir en miljödebatt när man diskuterar vägtrafiken, eftersom vägtrafiken så kraftigt dominerar när det gäller kväveoxidutsläppen och nedfallet i Sverige. Vägtrafiken är en av de viktigaste orsakerna till försurningen, havsdöden och skogsskadorna. Då är det väl självklart att det blir ett slags miljödebatt. Visst har det hänt mycket sedan i våras, då de stora besluten om trafiken och miljön fattades. Visst har det hänt en hel del sedan i höstas, då vi på miljöpartiets initiativ hade en trafikoch miljödebatt här i riksdagen. De larm som jag räknade upp i mina tidigare inlägg var nya argument. Forskarnas larm gör att man från skogssidan, havssidan och ifrån snart sagt alla håll säger att vi måste ompröva trafikpolitiken för att minska utsläppen från bilismen, innan det är för sent för havet och skogen och innan försurningen blivit för omfattande. Det larmet är en vecka gammalt, alltså är det nytt. Försurningssituationen har förvärrats. Det är bara några veckor sedan vi fick veta att Sydvästsverige praktiskt taget är mättat när det gäller försurande ämnen. Från och med nu kommer vi att kunna se den urlakningsprocess som innebär att näringsämnena försvinner först. Därefter kommer de giftiga ämnena i marken, framför allt giftiga former av aluminium. Detta kommer att drabba växtligheten mycket hårt. Under vintern har det kommit andra rapporter, såsom t.ex. skogsskadeinventeringar i mellersta Norrland, i vilka det visas att 20 90 av träden är skadade, trots att mellersta Norrland inte hör till de mest utsatta regionerna. Detta är nyheter och data som är mycket oroväckande och borde ge anledning till en omprövning av trafikpolitiken. - Det handlar inte om att tävla om att ge subventioner. Jag har inte nämnt ordet subventioner tidigare under debatten i dag. Det är inte fråga om subventioner utan om att investera, precis som man har investerat i vägsystemet under 30-40 års tid. Nu måste vi börja investera i järnvägssyste met för att vi skall få ett bra järnvägssystem som klarar ett rejält transportarbete. Det är vad det hela handlar om. Årets budgetförslag innebär t.ex. att det pågående arbetet med att bygga dubbelspår på västkustbanan inte kan slutföras, eftersom pengarna inte kommer att räcka till. Det rör sig inte om någon satsning, när man inte ens kan slutföra det som man redan har påbörjat. Man kan fråga sig vad SJ egentligen håller på med när SJ kör långfärdsbussar, inte bara mellan Halmstad och Köpenhamn utan också mellan Halmstad och Stockholm, och därmed konkurrerar ut de egna tågen. Man måste fråga sig om regeringen är beredd att åtminstone sätta som mål att minska vägtrafikens avgasutsläpp och även försöka nå det målet. Regeringen kanske t.o.m. kunde sätta upp målet att minska vägtrafiken och låta godstrafiken och en del av persontrafiken övergå till järnvägarna. Det kan röra sig om 5 eller 10 96 under fem till tio år. Vågar regeringen säga detta? Jag har inte sett att regeringen har uttalat något sådant på bra länge — om den alls har sagt det. Att satsa 10 miljarder på tio år kan jämföras med att svenska folket köpte bilar för 40 miljarder förra året. 40 miljarder för nya bilar under bara ett år, 10 miljarder för järnvägen under tio år — sådana är proportionerna!
Herr talman! Mitt sista inlägg skall bli mycket kort. Jag vill avsluta debatten med att svara på en fråga som Roy Ottosson ställde i ett tidigare anförande. Han ifrågasatte om det var regeringens avsikt att försöka uppfylla miljömålen i politiken. Svaret på den frågan är ja. Det svaret kan utgöra en sammanfattning av mina synpunkter i den här debatten.

Herr talman! Justitieombudsmannen Per Anclow har i skrivelse inkommen till kammarkansliet den 25 januari 1989 anhållit om entledigande från uppdraget som justitieombudsman. Kammaren har vid plenum den 26 januari 1989 bifallit Anclows ansökan. JO-delegationen har berett frågan om val av en ny justitieombudsman. JO-delegationen har därvid enhälligt beslutat förorda att förutvarande justitieombudsmannen Anders Wigelius väljs till ny justitieombudsman. Vid det samråd som skall ske med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonferensen har vänsterpartiet kommunisternas och miljöpartiet de grönas representanter till protokollet antecknat att deras resp. partigrupper i riksdagen inte kommer att delta i valet av justitieombudsman. Som skäl uppges att deras partier inte är representerade i JO-delegationen och därmed inte ansett sig kunna delta i beredningsförfarandet. JO-delegationen och de partier som där finns representerade är mycket tillfredsställda med att Anders Wigelius, som under tre perioder tjänstgjort som justitieombudsman, förklarat sig beredd att ställa sig till förfogande för ytterligare tjänstgöring under ett år. Riksdagsordningens regler förutsätter emellertid att valet omfattar en fyraårsperiod. Med hänvisning till det anförda föreslår JO-delegationen enhälligt att riksdagen för tiden från den 8 februari 1989 till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter till justitieombudsman väljer förutvarande justitieombudsmannen Anders Wigelius. Kammaren biföll JO-delegationens förslag och utsåg därmed — för tiden från den 8 februari 1989 till dess nytt val genomförts under fjärde året härefter — till justitieombudsman

Herr talman! Propositionen om skolans utveckling och styrning var ett misslyckat försök att markera handlingskraft på skolområdet före valet. En proposition med så litet konkret innehåll och så få nyheter kan inte lösa skolans problem. Tror ni socialdemokrater att kommunala skolplaner, ökat elevinflytande, en fiktiv valfrihet, en återinförd bestämmelse om gåvoläromedel och ett par stipendier om 100 000 kr. till läroboksförfattare skall kunna ställa allt till rätta? Blir planeringen bättre av kommunala skolplaner? Tror inte regeringen att kommunerna redan nu planerar sin verksamhet? Klarare än så här kan inte regeringen redovisa att man har en skolpolitik utan visioner. Regeringen syftar till decentralisering av ansvaret för skolan men gör ingenting åt det som styr mest av allt — statsbidragssystemet. Det är meningslöst att tala om decentralisering om man inte gör något åt statsbidraget! Man talar om målen för skolan utan att frågor om kunskaper, färdigheter eller kvalitet analyseras eller ens förs på tal. Hur kan man säga sig gå från regelstyrning till målstyrning utan att ta bort reglerna och utan att precisera målen? Man talar om utvärdering, men säger ingenting om betygen. Man talar om valfrihet och profilering, men föreslår ingen verklig valfrihet för eleverna. Inga förslag läggs fram om nytt statsbidragssystem, som är så viktigt för såväl decentralisering som för valfrihet och profilering. Att skolor skall ha möjlighet att skapa sig en egen profil låter bra, men hur tänker sig skolministern att den skall bli. Pedagogisk mångfald är det inte fråga om. Det är inte heller fråga om att den enskilda eleven skall få välja profil. Man talar också mest om profilering när det gäller arbetssätt, miljö och kultur. Hur blir det möjligt att lära sig mer matematik eller mer språk? Ej heller föreslår regeringen minskad detaljreglering, centralstyrning, administration, kringaktivitet. Snarare kommer skolplanerna att få byråkratin att svälla. Propositionen innebär ingen ändring i den socialdemokratiska skolpolitiken. Den präglas fortfarande av samma felaktiga grundsyn. Kunskaper och färdigheter prioriteras inte. Enhetlighet och uniformitet går före den enskilda elevens behov. De minst sagt häftiga reaktionerna på regeringens skolbudget visar att problemen i skolan är djupgående och att skolpolitiken är felaktig. Med socialdemokratisk skolpolitik drabbas undervisningen när besparingar måste göras. Reaktionerna var egentligen en protest mot att undervisningen inte tillmäts den betydelse den borde ha. De som arbetar i skolan — lärare och elever — vill ha sitt arbete erkänt. När undervisning, kunskaper och färdigheter får sitt rätta värde säkerställs medlen, dvs. lärarna, böckerna, lektionstiden, lokalerna. Skolans resurser är stora, och anslagen har aldrig varit större. Men resultaten motsvarar inte de förväntningar man har rätt att ha. Därtill kommer att många skollokaler är svårt slitna. Eleverna har inte egna böcker. Lärarna flyr yrket. Lärarutbildningen lockar inte sökande. Skolans kris beror på att pengarna används fel — till kringaktiviteter, administration och byråkrati i stället för till undervisning, lärare, böcker och lokaler. Med en socialdemokratisk skolpolitik och ett dåligt statsbidragssystem blir det så. Vi moderater har i våra motioner visat på ett annat sätt att lösa problemen. I stället för att spara 167 miljoner på lärarlöner vill vi öka de belopp som kommunerna direkt förfogar över för undervisning med 697 milj.kr.! Skolans kris beror i grunden på att kunskaper, färdigheter och undervisning inte erkänns som skolans huvuduppgift. Skolans kris är resultatet av en skolpolitik, som inte sätter varje elevs behov och förutsättningar i centrum och som inte stärker lärarnas roll och möjligheter att ge eleverna goda kunskaper och färdigheter. Det är bra att skoldebatten nu har blossat upp, men den borde röra det centrala: Hur skall skolan bli så bra att alla barn och ungdomar får en bra start i livet och de kunskaper och färdigheter som de behöver för att utvecklas så bra som möjligt? Hur skall vi ge eleverna en likvärdig utbildning, dvs. ta till vara och utveckla varje enskild elevs resurser på bästa sätt genom att tillerkänna alla lika värde oavsett begåvning, intresse och talang? Hur skall vi lägga upp undervisningen så att varje elevs specifika begåvning utvecklas? Det är ju när eleverna inte får undervisning på rätt nivå och med tillräckligt med tid att öva som problem och behov av kringaktiviteter uppstår. Hur skall vi stärka lärarna och hjälpa dem att klart se och genomföra skolans huvuduppgift? Vilken hjälp behöver lärarna för att stärkas i sin centrala roll som undervisare och vägledare av barn och ungdom? Hur skall vi göra läraryrket attraktivt igen? Tror ni socialdemokrater att det blir fler sökande till lärarutbildningar om man ”fryser” av riksdagen beslutade lärarutbildningar i Kalmar, Gävle/Sandviken och Uppsala? Alla dessa frågor är centrala. Men svaren står inte att finna i propositionen. Inte heller i budgetpropositionen. Regeringen förmår inte lösa skolans kris! Propositionen innehåller mycket fagert tal, men i realiteten är det samma gamla socialdemokratiska skolpolitik. Man värnar mer om systemet och organisationen än om den enskilde eleven. En positiv utveckling av skolan kräver en helt annan skolpolitik. Moderat skolpolitik utgår från att eleverna är olika och har lika värde. Alla har rätt till maximal utveckling efter anlag och förutsättningar. Vår uppgift är att stödja lösningar som stärker enskilda elevers möjligheter. Skolans läroplan och andra centrala dokument har formuleringar som ansluter sig till denna grundsyn. Det praktiska genomförandet är dock mycket motsägelsefullt. Att precisera målen är därför helt nödvändigt. Det är politikernas uppgift att ange målen. Sedan bör de med minsta möjliga reglering ge skolans personal förtroendet att arbeta för att nå målen på det sätt de anser bäst. Klara mål, bidrag som fördelas per elev och stor lokal frihet är det bästa sättet att frigöra den kreativitet och det engagemang som finns hos skolans personal. Detta är den viktigaste stimulansen till utveckling av skolan. Herr talman! Med anledning av propositionen har vi moderater lagt fram följande huvudkrav som också återfinns i våra reservationer. 1. Skolan behöver klara mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum. Skolan har under många år fått massor av uppgifter som tillsammans bidragit till att tiden för skolans huvuduppgift begränsats. Självfallet behövs många olika ämnen och moment i en skola för allmän medborgarkompetens. Men de får inte utvecklas så långt att tiden för skolans huvuduppgift får stå tillbaka. Inte heller får ytlig orientering ersätta kunskaper. Skolan måste t.ex. understryka att ett verkligt konstruktivt miljöengagemang kräver kunskaper i biologi och kemi. SÖ-undersökningen av lärarnas attityder till arbetsmiljön visar också att lärarna anser att stoffträngseln, skolans många uppgifter och bristande tid är ett stort problem. Det blir alltmer nödvändigt att se över ämnena, värna om ämnesstrukturen och rensa i kursplanerna. Att värna om undervisningstiden har därtill blivit allt viktigare när olika aktiviteter tillåts bryta undervisningen. När undervisningen fungerar väl sker också en fostran. Vi moderater har gång på gång yrkat på att riksdagen skall slå fast att kunskaper och färdigheter skall vara skolans huvuduppgift. Vi har varit ensamma om detta. Skälet till att dagens elever inte alltid har tillgång till egna läromedel är synen på skolans huvuduppgift. Med mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum är boken ett oöverträffat hjälpmedel. Eleverna skall få de centrala läromedlen i form av böcker i varje ämne. Skolans huvuduppgift måste preciseras så att den blir tydlig och möjlig att genomföra. Om målstyrning skall råda måste målen preciseras bättre. Detta åstadkommes inte i propositionen. 2. Det måste ske en rejäl minskning av de regler som styr skolarbetet. Om skolan skall kunna utvecklas måste en stor del av regelverket tas bort. Vi menar att skolans personal, elever och föräldrar med minsta möjliga reglering skall kunna bestämma hur man vill organisera arbetet. Den enskilda skolan skall kunna bilda mindre klasser om man anser att det är bästa sättet att nå målen för skolan. 3. Statsbidraget måste följa eleven. Det nuvarande statsbidragssystemet är det största hindret för förnyelse och utveckling. Statsbidragen bör därför beräknas per elev och följa elevens val av skola oavsett om skolan är fristående eller offentlig. Systemet bör naturligtvis innehålla ett garantistöd för skolor i glesbygd. Elev och föräldrar skall ha rätt att fritt välja skola — offentlig eller fristående. Med ett system av detta slag hade problem av Drevdagens typ aldrig uppstått. I propositionen hävdas att det råder generösa regler för godkännande av fristående skolor. Detta är inte korrekt. Gällande regler är alldeles för restriktiva. Enligt vår mening bör dessutom elevers och föräldrars önskemål om skolgång vid fristående skola vara grund för statligt bidrag. Tycker socialdemokraterna att det är rättvist att statsbidraget för en elev i fristående skola läsåret 1987/88 uppgick till 5 824 kr. på lågstadiet, på mellanstadiet 6 916 kr. och på högstadiet 9 100 kr., medan den statliga kostnaden för en elev i grundskolan uppgår till ca 16 000 kr.? Är detta rättvist? 4. Vi behöver ett nytt betygssystem med betyg som redovisar kunskaper och färdigheter i relation till läroplanens krav. Betygsfrågan behandlas visserligen inte i detta betänkande, utan betygsyrkandena har skjutits upp. Även förslaget om en gemensam referensgrupp vid betygsättning för allmän och särskild kurs har man skjutit upp. Detta med allmän och särskild kurs är tydligen en het potatis. Jag vill fråga utskottets talesman Helge Hagberg vad han egentligen anser om betygen och om allmän och särskild kurs? Betänkandet har en försåtlig formulering som säger att man inte nu skall ta bort allmän och särskild kurs. Det är dock synnerligen anmärkningsvärt att betygsfrågan inte berörs när man diskuterar hur man vill styra och påverka skolan. Det är mycket avslöjande. En precisering av målen för skolan och ett förnuftigt betygssystem borde vara självklara medel för en effektiv utvärdering av skolan. En ny skolminister borde dock kunna tänka nya tankar. Jag vill därför fråga skolministern om han inte inser att betyg är ett både viktigt och naturligt hjälpmedel i skolan men att betygssystemet behöver reformeras. Kan vi hoppas på vår nye skolminister i betygsfrågan? 5. Vi behöver en fristående organisation för utvärdering av skolan. Det är inte lämpligt att den centrala myndighet som har ansvar för att organisera verksamheten också ansvarar för att redovisa de övergripande resultaten. SÖ får för stor dominans, eftersom den verkliga makten när det gäller skolans utveckling skapas genom den överblick och möjlighet till initiativ SÖ har. Vad kan detta innebära för skolans utveckling? Vi anser att utvärderingen av skolans inre arbete bör skötas av en fristående instans underställd en fristående kommission. Som förebild kan tjäna den modell man har i Storbritannien. 6. Eleverna bör få ökade möjligheter att välja inriktning och studiekurs efter intresse. Ju mer eleverna kan välja ämne och kurs efter intresse, desto större förutsättningar får de att lyckas väl. Detta är inte minst viktigt på högstadiet. Utrymmet för tillval måste utökas. Valmöjligheterna skall inte bara gälla vissa ämnen, utan man skall kunna fördjupa sig även i ämnen i den ordinarie timplanen. Tillvalsmöjligheterna skall anges i timplanen för att garantera kvalitet. Antalet tillvalstimmar måste öka gradvis ju längre upp i högstadiet eleven kommer. Efter årskurs 9 bör de elever som vill och behöver det kunna komplettera. 7. Barnen skulle må bra av en tidigare skolstart. Sverige har en internationellt sett sen skolstart. Att tidigarelägga skolstarten till 6 år är den åtgärd som skulle betyda mest för kvaliteten i varje barns skolgång. Det är utomordentligt viktigt att ta till vara den tid i barnens liv då de är både särskilt receptiva och särskilt motiverade för att lära. En tidig skolstart — som måste kunna vara flexibel med hänsyn till barns mognad — och ett årskurslöst lågstadium skulle kunna ge barn en individuellt anpassad studietakt. Barnen skulle kunna få en tillräckligt god grund och tillräckligt med tid. Det ger bättre inlärning och större trygghet och självkänsla, och det motverkar skolproblem längre fram. Moderata samlingspartiet har under allmänna motionstiden föreslagit en aktionsplan för att få en tidigare skolstart och en skolförberedande förskola. Beslut bör fattas snabbt. Frågan har utretts och diskuterats länge nog. Fler utredningar behövs inte. Det är dags att handla. Tidpunkten är gynnsam. De närmaste åren är årskullarna förhållandevis små. Dröjer besluten blir det svårare. Barnkullarna blir större igen. Denna fråga berörs dock inte i propositionen, denna fråga som är så viktig för varje barns utveckling. Den är viktig också för skolans utveckling. Regeringen utsänder olika signaler i skolstartsfrågan. Var står regeringen egentligen? Och var står vår nye skolminister, som efter sin utnämning uttalat sig så utomordentligt oklart i denna fråga? Herr talman! Jag har i mitt anförande tagit upp huvudpunkterna i den moderata kritiken mot propositionen och den socialdemokratiska skolpolitiken. Jag har angivit de viktigaste punkterna i den moderata skolpolitiken: - Klara mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum. - Ett statsbidrag som följer eleven. — Ökade möjligheter för eleverna att välja skola och studieinriktning efter anlag och intresse. Vi moderater har i våra reservationer i betänkandet tagit upp ytterligare punkter, och jag vill hänvisa till dessa och samtidigt yrka bifall till samtliga reservationer med moderata namn. Jag vill dock även nämna vårt yrkande att den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen bör kompletteras med utbildning av lärare för elever med taloch språksvårigheter. Enligt undersökningar finns det i vårt land ca 200 000 barn med någon form av språklig störning. Ofta är den språkliga störningen primär, och andra svårigheter kan bli en följd. Det behövs lärare med en grundlig utbildning i en specialpedagogik på språkvetenskaplig grund. Herr talman! Jag tror att vi alla är nyfikna på vår nye skolministers åsikter, och jag vill hälsa statsrådet Göran Persson välkommen till denna första skoldebatt och sammanfattningsvis fråga: Är statsrådet villig att medverka till att vi får ett bättre betygssystem, där betygen redovisar kunskaper och färdigheter i relation till läroplanen? En betydande föräldraopinion kräver det. Vad är i klarspråk statsrådets inställning i fråga om skolstarten? Är det inte meningslöst att tala om decentralisering av ansvaret för skolan, när man inte gör något åt statsbidraget? En erfaren kommunalpolitiker som statsrådet torde inse att det är nödvändigt att ta med statsbidraget, när man talar om utvärdering och utveckling av skolan? Hur skall man kunna gå från regelstyrning till målstyrning utan att ta bort regler och klart ange målen? Hur kan man tala om målstyrning utan att tala om kunskaper och färdigheter? Hur går det om en skola eller klass vill profilera sig när det gäller matematik eller språk? Hur kommer statsrådet att behandla propåer från lärare som vill bryta nya vägar och starta egen skola, eller föräldrar som vill det? Det är ju verklig profilering. Kommer statsrådet att ta initiativ till att statsbidraget till fristående skolor blir mer rättvist?

Herr talman! Folkpartiet har ibland litet förklenande kallats folkskollärarpartiet. Uttrycket myntades någon gång av en motståndare som skällsord för att skildra ett parti med smal social bas. Men jag tycker ändå att uttrycket på sätt och vis är bra. Det täcker en verklighet. För det första är det historiskt. Det var liberalerna i den gamla ståndsriksdagen som för snart 150 år sedan drev igenom beslutet om allmän folkskola. Och när beslutet under åren därefter skulle förverkligas runt om i de svenska bygderna var det ofta liberalt sinnade människor som var initiativtagare och blev skolpionjärer. För det andra gäller det också i dag. I hela vårt utbildningssystem, från grundskolan till högskolan, från komvux till folkhögskolorna, är ett mycket stort antal människor liberaler och folkpartister. Det är naturligtvis ingen tillfällighet. I liberalt tänkande är tron på att individen, och därmed hela samhället, kan utvecklas genom kunskapssökande något centralt. Vårt intresse för skolan är gammalt och i hög grad levande. För folkskollärarna — om jag får använda den gamla beteckningen i stället för de språkliga missfostren tidigarelärare och senarelärare som lanserats på senare år — gäller alltså att folkpartiet är deras parti och att vi i folkpartiet också många gånger tar deras parti. Det gör vi naturligtvis inte för att vi går i någon grupps ledband utan för att vi ofta, om än inte alltid, funnit att det är en bra skolpolitik. Vi behöver en bättre skola, inte för lärarnas skull utan för elevernas skull och för Sveriges skull. Begreppet kris används allt oftare för att beteckna läget i olika offentliga verksamheter i Sverige. Ann-Cathrine Haglund använde det också för att beteckna situationen i skolan. Vi behöver inte här tvista om huruvida just det ordet är det bästa för att beskriva dagens situation i skolan, men uppenbarligen finns det en stämning bland Sveriges lärare och elever som tyder på att läget inte är bra. Regeringens oförmåga att hantera frågorna om den offentliga verksamhetens förnyelse skördar också sina offer. För några månader sedan fick civilministern avgå. Nu har de statsråd som har haft ansvaret för grundskoleoch gymnasiefrågor också fått flytta på sig. Ministrarna Holmberg, Bodström och Göransson hade det gemensamt att de skulle lösa kriser i den offentliga sektorn, utan att de fick använda det traditionella socialdemokratiska receptet — mer pengar. Att de misslyckades tror jag inte i första hand beror på personliga tillkortakommanden hos de här tre individerna, utan främst på en helt annan faktor. Förklaringen har i själva verket demonstrerats för hela svenska folket under de senaste dagarna, när rapporten om det socialdemokratiska omtänkandet i synen på den offentliga sektorn har läckt ut. Socialdemokraterna är djupt splittrade i synen på hur de stora offentliga systemen — de må gälla barnomsorgen, hemtjänsten eller skolan — som nu i flera fall har råkat i stora svårigheter, skall reformeras. Den aktuella situationen i skolan beror, enligt min mening, till stor del på socialdemokraternas handlingsförlamning, vilken i sin tur beror på att de är djupt splittrade inbördes. De har — tack och lov — övergivit flumskolan som ideologi på utbildningsområdet, men vad som skall komma i stället har de svårt att bestämma sig för. 80-talet hade kunnat bli, och var på väg att bli, ett spännande och framgångsrikt årtionde för den svenska grundskolan, med den nya läroplanen och med den entusiasm som fanns kring den. Men entusiasmen har istor utsträckning kommit av sig. Och förklaringen är, enligt min mening, osäkerheten i toppen av systemet, hos dem som utformar den socialdemokratiska skolpolitiken. Det gäller betygen, synen på valfrihet i högstadiet, skolstartåldern, synen på rätten att välja skola och arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna på skolområdet, för att nämna några exempel. Den åsiktsmässiga spännvidden i den här debatten hade förmodligen inte blivit mindre om den förts av bara socialdemokrater. Jag hörde Stig Malm häromdagen i TV kalla Lars Heikensten för ett fjunigt departementsråd. Sten Andersson varnar i Arbetet för vad omtänkandet när det gäller den offentliga sektorns nydaning kan föra med sig. Finansdepartementet sägs vilja införa elevrelaterat statsbidragssystem och skolstart vid sex års ålder. Men rörelsen säger än så länge nej. Men det brukar ju bli som finansen vill. Vi får väl se om vi som skall föra debatten i dag når samma demagogiska höjder som herrarna Feldt, Heikensten, Eklundh, Andersson och Göransson. Ett exempel på den här osäkerheten inom socialdemokratin är just synen på allmän och särskild kurs i högstadiet. För oss är det ett självklart inslag av valfrihet. Vi skulle gärna se mer av sådan valfrihet. Men vissa socialdemokrater vill helst få bort detta inslag av individualisering. I den andan föreslog dåvarande skolministern Bengt Göransson, i den proposition som vi nu behandlar, att betygssättningen skulle göras om när det gäller allmän och särskild kurs. Förslaget gick ut på att hela klassen skulle betraktas som en referensgrupp = Prot. 1988/89:63 vid betygssättning. På begriplig svenska innebär det att den som väljer allmän — 8 februari 1989 kurs i praktiken aldrig kan få högre betyg än en 3:a. Resultatet skulle med stor säkerhet bli att mycket få skulle välja allmän kurs. Det är intressant att notera att socialdemokraterna i riksdagens utbildningsutskott inte tycks vara särskilt förtjusta i det här förslaget. Det finns inte med i det betänkande vi nu behandlar. Det är skjutet på en osäker framtid, och lika bra är det. Visst finns det problem med den nuvarande betygssättningen, för det leder ibland till taktikval. Man väljer den lättare kursen för att få höga betyg, fast man skulle kunna klara den svårare. Men det illustrerar snarare brister i själva det relativa betygssystemet och antagningssystemet; det är ju dessa system som måste göras om. De verkliga förlorarna i det drama som nu pågår inom socialdemokratin är naturligtvis inte några förflyttade ministrar. De är pjäser som offras för att man skall kunna vinna rådrum eller andra fördelar, ungefär som ett bondeoffer i ett schackparti.

Den svenska skolan behöver inte alls sitta fast i sina nuvarande problem eller sin inspirationskris därför att några stora reformpengar inte kan tillföras skolan. Man kan göra mycket - om man släpper fram de lokala initiativen och —- om vi som skolpolitiker är öppna för internationella strömningar, för det händer mycket spännande på skolområdet ute i världen. Jag är på just dessa grunder kritisk mot den skolpolitik socialdemokraterna, vpk och tyvärr i viss utsträckning centern står för. De tre partierna verkar vara låsta i modellen att det är vi centralt placerade politiker som skall lösa den svenska skolans problem. De tycks omedvetna om det pedagogiska och skoladministrativa nytänkande som pågår i många länder, där nyckelbegreppen ofta är individualisering, lokalt beslutsfattande, föräldramedverkan, satsning på lärarna och en stor pedagogisk frihet. Riksdagens tre övriga partier står för en helt annan inriktning, präglad mer av tillit till föräldrar, lärare och elever. Jag tycker regeringen sviker den svenska skolan. Det största sveket kom inte i budgetpropositionen i januari utan i skolpropositionen i juli. Men kombinationen av dessa båda — den helt otillräckliga decentraliseringen i somras och besparingsförslaget i januari — är förödande för arbetsglädjen och 39 Men jag vill gärna säga att jag tyckte det var mycket bra att regeringen presenterade en skolproposition före valet. Skolan förtjänade att bli en valfråga. Jag skrev omedelbart en stor debattartikeli Svenska Dagbladet, där jag gav vår syn på förslaget. Men det kom intet svar, och skolfrågan blev, tyvärr, inte någon diskussionsfråga inför valet. Vår kritik av propositionen i somras har gått ut på att den inte löser den svenska skolans två grundläggande problem. Det första har att göra med regelsystemet. Det andra handlar om att lärarna och övriga som är verksamma i skolan känner bristande förtroende och uppskattning från det omgivande samhället. Den svenska skolan kan bli mycket bättre om dessa grundläggande problem angrips. Vi har pekat på ett antal problem eller ”systemfel”: —- Den svenska skolan har blivit för byråkratiserad. Utgifterna för administrationen har ökat, medan utgifterna för undervisning har stagnerat eller sjunkit. Besluten fattas på fel nivå. - Betygssystemet är orimligt. - Klasserna är onödigt stora genom att resurserna delvis satsas fel. Antalet lärare i grundskolan per 100 elever är högre än någonsin, nästan nio. Att många klasser ändå har 30 elever — en hel del faktiskt fler än 30 — visar att uppdelningen av statsbidraget i en basresurs, en skolledningsresurs och en förstärkningsresurs är olycklig, för den senare får inte användas till att minska klasstorlekarna. För att stimulera skolorna att göra mindre klasser yrkar vi även i år på en viss ökning av statsbidraget till lärarlöner och föreslår ett upphävande av det nämnda förbudet. Vi säger förstås nej till förslaget — om det fortfarande gäller — om en besparing på 167 milj.kr. Vi skrev på våra valaffischer i höstas: Mindre klasser, mera kunskap. Regeringen kan inte ett ögonblick ha inbillat sig att vi skulle stödja nedskärningen. Vi står för våra vallöften. Besparingen skulle ha resulterat i större klasser. Eller också gjorde regeringen trots allt det — inbillade sig att vi skulle stödja det — men det säger i så fall en hel del om hur man ser på vallöften på den kanten. = Elevernas individuella önskemål tillmäts för liten betydelse. Eleverna bör där det finns mer än en skola få möjlighet att välja och även få större möjligheter att välja studieinriktning framför allt på högstadiet. —- Nyckelmedarbetarna framför andra, lärarna, tycker sig se flera tecken på att det omgivande samhället inte uppskattar och känner förtroende för deras insatser. De pekar på sjunkande reallöner, otillräckliga fortoch vidareutbildningsmöjligheter, oklara mål, ständigt växande krav och en viss underförstådd kritik från regeringen då den lanserat förslaget om reglerad arbetstid etc. Cirkusen kring lönetaket, löftet om 100 milj.kr. till fasta lärarvikarier och det fem dagar senare återtagna löftet om 100 miljoner till fasta vikarier, därför att man har protester mot lönetaket, har naturligtvis inte gjort saken bättre. = Enskilda skolor behandlas ogeneröst, vilket är olyckligt därför att de ofta kan bidra till en behövlig idéutveckling och pedagogisk förnyelse. Yrkesutbildningsfrågorna hamnar hela tiden i skuggan av de teoretiska utbildningarna. Det pågående ÖGY-försöket, som det brukar kallas, har — Prot. 1988/89:63 delvis havererat därför att regeringen inte försäkrat sig om att arbets — 8 februari 1989 marknadens parter accepterade uppläggningen innan utbildningen startade. Det förslag om permanentad ingenjörsutbildning på mellannivå som för ett år sedan utlovades i budgetpropositionen har inte kommit, och någon särproposition är inte aviserad enligt regeringens propositionsförteckning. Även en passiv politik kan faktiskt vara utmanande. Det är just så regeringens skolpolitik uppfattats. Nya idéer lyser med sin frånvaro. Den enda stora nyheten i årets budget var besparingen på 167 milj.kr., och den har av allt att döma dragits tillbaka. Det är inget att förvåna sig över att Sveriges lärare känner bristen på nya idéer och intresset som ett slag i ansiktet. Den kraftiga minskningen av antalet sökande till lärarutbildningarna, de många avhoppen från läraryrket och svårigheterna att rekrytera vikarier är illavarslande tecken. Regeringens skolpolitik är utmanande i sin brist på initiativ och psykologiskt handlag med personalen. Den skolpolitik vi skisserat, dels i det betänkande kammaren behandlar i dag, dels i vår skolmotion från januari, har en annan inriktning: 1. En längre gående decentralisering än den socialdemokraterna, centern och vpk hittills velat medverka till. Nej till ytterligare byråkratisering, t.ex. den som förslaget om kommunala skolplaner skulle innebära. 2. Rätt för elever och föräldrar att välja skola, bl.a. med hjälp av ett bidragssystem byggt på elevpengsprincipen. 4. Satsning på lärarna, inte minst genom bättre möjligheter till vidareutbildning. Vi yrkar ett påslag på 30 milj.kr. för detta ändamål. 5. Skolstart för de flesta barn vid sex års ålder och en ännu hårdare prioritering än hittills av det som brukar kallas basfärdighetsträning, alltså läsning, skrivning och räkning. 8. Mindre klasser genom högre anslag, annorlunda användning av den s.k. förstärkningsresursen och utnyttjande av det faktum att elevkullarna just nu sjunker; det sistnämnda innebär att utökningen av antalet klasser sällan medför krav på nya lokaler. Statsbidraget till det som på byråkratspråk kallas basoch förstärkningsresursen föreslås höjt med 70 milj.kr. om förslaget om löneram dras tillbaka. Om det inte skulle dras tillbaka, finns i vår motion för säkerhets skull — man kan ju aldrig veta vilken socialdemokratisk ståndpunkt som gäller för dagen — ett yrkande om en ökning av anslaget med 167 milj.kr. På denna punkt vore det mycket bra om den nye skolministern Göran Persson kunde skapa klarhet om vad som nu gäller. Är besparingen på 167 milj.kr. återtagen? Gäller löftet om 100 milj.kr. till fasta lärarvikarier? Berör löftet att slopa lönetaket något annat anslag i budgeten än just det till lärarlöner i grundskolan? 9. Vi har i vår motion också fört fram kravet på högre undervisningskvalitet under de lektioner då ordinarie lärare måste vara borta på grund av 41 sjukdom eller av andra skäl, genom en höjning av statsbidraget som kan användas till fasta lärarvikarier. Vi menar att löftet om de 100 miljonerna måste gälla. Det finns all anledning att, som regeringen gör i budgetpropositionen, sätta in den svenska skolan i ett internationellt perspektiv. Men folkpartiets slutsatser av en sådan utblick blir delvis annorlunda än regeringens. Den svenska skolan är inte så bra som den skulle kunna vara med tanke på sina goda förutsättningar — större resurser per elev än något annat skolsystem i världen och snart 150 års erfarenhet av sin huvuduppgift, att lära svenska barn från skilda sociala miljöer att läsa, skriva och räkna. Vi hävdar att den svenska ungdomsskolan tappar i konkurrenskraft gentemot skolsystemen i flera andra länder. Detta kan bli förödande för Sveriges möjligheter att spela en viktig och positiv roll i ett mer integrerat Europa. Sverige riskerar att komma på efterkälken eller — som någon har uttryckt det apropå regeringens ståndpunkt i Erasmusfrågan — på EFTA-kälken. Vi har med all rätt rönt smickrande uppmärksamhet för vår jämna utbildningsstandard. Men problemen finns där, och om vi inte bemödar oss om att hela tiden stimulera förnyelse hotar denna jämna standard att bli en standard på för låg nivå. Jag har redan vid ett tidigare tillfälle hälsat den nye skolministern välkommen. Han har en viktig uppgift. Regeringen har i flera år tett sig förlamad i skolpolitiken. Det är ganska anmärkningsvärt att det i regeringens propositionsförteckning i år inte aviseras en enda proposition på hela utbildningsområdet. Det vore mycket bra om Göran Persson kunde ge besked på två punkter. När räknar departementet med att lägga fram det förslag till nytt statsbidragssystem som är utlovat sedan länge? Och när kommer propositionen om den nya viktiga mellaningenjörsutbildningen? Herr talman! Det ingår i bilden av regeringens nuvarande skolpolitik — eller kanske brist på skolpolitik — att den ibland plockar upp ett och annat förslag från oppositionen. I den proposition vi nu behandlar har regeringen i sin retorik införlivat ett antal kärnord i liberal skolpolitik: decentralisering, profilering, större rätt att välja skola. Allt detta tycker vi är bra. Men det är tyvärr helt otillräckligt. Vi vill gå längre och se till att honnörsorden också fylls med ett reellt innehåll. Därför har vi till det betänkande vi nu behandlar fogat ett stort antal reservationer. Sammantagna ger de en mer offensiv skolpolitik. Jag ber därför att få yrka bifall till de reservationer som folkpartiet, ensamt eller tillsammans med andra partier, har fogat till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Låt mig börja med att hälsa Göran Persson välkommen tillbaka till riksdagen. Jag ser fram mot en och annan uppfriskande och förhoppningsvis också klargörande debatt om skolpolitiken framöver. Samtidigt är det litet motsägelsefullt att i det här sammanhanget rikta kritik mot Göran Persson för den skolproposition som vi nu skall diskutera, eftersom han ju inte har haft ansvar för den. Jag kommer i stället att i mitt resonemang här försöka ställa en del frågor till Göran Persson av litet mera allmängiltig karaktär, som förhoppningsvis kan bidra till att räta ut en del frågetecken kring den här propositionen. Kritiken får väl riktas till Helge Hagberg, som företräder utskottsmajoriteten. Han har ju inte heller haft så stora möjligheter att påverka innehållet i propositionen, men väl i utskottsbetänkandet — och det är väl om betänkandet vi får ha vårt resonemang här. Låt mig ge en liten bakgrund till denna proposition. Den är ju till mycket stora delar resultatet av den s.k. styrningsberedningens arbete. Styrningsberedningen, som utförde det här jobbet under föregående vinter, innehöll representanter för samtliga partier som då var företrädda i riksdagen, även moderater och folkpartister. Förutsättningen för detta arbete i styrningsberedningen var att de saker vi där kom överens om också skulle utgöra propositionstext, och så är det i långa stycken — med några undantag, som jag skall komma tillbaka till. Bortsett från någon liten reservation är styrningsberedningens betänkande enhälligt. Vi har också varit överens om innehållet och formerna. Eftersom detta även återfinns i propositionen tycker jag för min del inte att det är särskilt mycket mer att orda om. Jag vill inledningsvis ta upp ett par saker till. När det gäller diskussionen om regler och mål och allt krångel som finns i skolan, så känner jag inte riktigt igen den diskussionen. Om man ser till innehållet i skolan — jag skall komma tillbaka till den yttre organisationen så småningom — så är det faktiskt inte så särskilt mycket regler som styr skolan i dag. Friheten är ganska stor. Det är målen, som de är uttryckta i läroplanen och andra styrdokument, som styr i hög grad. I det ena andetaget säger man att det är så förskräckligt mycket regler, dem måste vi ha bort. I nästa andetag säger man att de mål som vi har är alldeles för luddiga, de måste preciseras, de måste mer likna regler — visserligen säger man inte riktigt så, men det är meningen i realiteten — så att folk vet vad de har att rätta sig efter. Jag tycker att detta är motsägelsefullt. Det andra som jag vill framhålla är att skolans innehåll faktiskt inte i så hög grad som somliga tror styrs av centrala uttalanden — av riksdagsbeslut och uttalanden från regeringen, och kanske inte heller från skolöverstyrelsen. Skolans innehåll styrs i mycket hög grad både av den aktuella skoldebatt som förs, t.ex. massmediedebatten, av innehållet i läromedlen och inte minst av de traditioner som finns i skolan, särskilt de traditioner man för med sig som lärare från sin lärarutbildning. Vi som brukar tala om detta kallar det gärna för å ena sidan folkskollärartraditionen, å andra sidan läroverkslärartraditionen. Det är alltså sådana saker som i mycket högre grad påverkar skolan och skolans innehåll. Jag sade att innehållet i propositionen till mycket stor del står i överensstämmelse med styrningsberedningens förslag. Men några av dessa fattas och några har kommit till. De viktigaste som fattas gäller statsbidragssystemet.

Men när man väl har mätt ut resursen och sedan överlämnar den till kommunen är det fråga om ett antal kronor som kommunen förfogar över — med ett mycket stort lokalt inflytande och med möjligheter att själv avgöra hur skolans organisation skall se ut. Det gäller då vilka skolenheter man skall ha, hur stora klasserna skall vara och hur man skall använda sina resurser. Tyvärr gick det inte att åstadkomma enighet om förslaget. Moderater och folkpartister valde att driva sin egen linje om det elevrelaterade statsbidragssystemet. Om det hade vi en debatt här i kammaren för ett par dagar sedan. Därför tänker jag inte återkomma till den frågan. Jag tycker inte att dagens debatt har resulterat i större klarhet än vi då kunde komma fram till. Statsbidraget kom, som sagt, inte med. Det finns ett par motiveringar i propositionen som gör mig litet betänksam. Dels var det här så detaljerat att det krävdes ett remissförfarande — och det må vara okej —, dels står det på nästa rad: Om man dessutom nu skulle ta ställning till ett sådant här statsbidragssystem, skulle det försvåra möjligheterna för en framtida samlad översyn av statens bidragsgivning till kommunerna. Då blir jag litet mera betänksam. De signaler som emellanåt har kommit från finansdepartementet gör ju att man inte känner sig så mycket lugnare när det gäller skolan. Statsbidragssystemet är naturligtvis styrande vad gäller den yttre organisationen. Men vi hade, som sagt, ett förslag som visade hur man skulle kunna komma till rätta med detta. Frågan om skolans ekonomi är också avgörande för de förutsättningar som skolan har att ge undervisning av bra kvalitet. Vi kan självfallet diskutera besparingar av olika slag, och vi kan diskutera om de 167 miljonerna var mycket eller litet. Men det som man inte kan resonera bort är att den svenska skolan under en lång följd av år totalt sett har fått sämre resurser. Staten har minskat sitt engagemang i skolan och vältrat över kostnader på kommunerna. Detta går inte att komma ifrån. Det går heller inte att komma ifrån att skolans andel av våra samlade inkomster, dvs. av bruttonationalprodukten, har minskat. Skolans andel av statens utgifter, som dessa kommer till uttryck i statsbudgeten, har också minskat — och detta i en tid då alla säger att det viktigaste när det gäller satsningar är utbildningsväsendet. Att investera i utbildning är en lönsam investering för framtiden. Med den utgångspunkten kan man inte fortsätta att driva en sådan här politik. Att man vältrar över kostnader på kommunerna innebär också att det måste till besparingar någon annanstans. Det går inte, vilket ofta har förekommit även här i kammaren, att bara säga: Det faktum att staten sparar måste inte innebära att vi får sämre skollokaler, sämre böcker, sämre skolskjutsar och sämre skolmåltider. Alla som har både skolpolitiskt och kommunalpolitisk erfarenhet vet ju att detta blir resultatet. Det har vi sett exempel på under en följd av år. Så en sak till om statsbidragssystemet med anledning av tidigare inlägg. Det är ju inte så, att vi har förstärkningsresurser bara därför att det skulle vara något slags önskemål från de centrala myndigheternas sida att styra och ställa. I stället har vi statsbidraget därför att alla barn i hela Sverige skall ha likvärdiga möjligheter att få en bra utbildning. Vi vet ju att barn inte har samma förutsättningar, att de t.ex. har olika Prot. 1988/89:63 social, ekonomisk och kulturell bakgrund. Därför finns det ett åtagande från 8 februari 1989 samhällets sida att med statsbidragssystemet, i det här fallet förstärkningsresursen, åstadkomma kompensation just när det gäller sådana skillnader. Vårt åtagande är alltså kompensatoriskt i det avseendet. Jag hoppas att vi även fortsättningsvis kan vara överens om det.

I det avseendet, Helge Hagberg, var vi helt överens i styrningsberedningen. Helge Hagberg satt med där och var med vid utformningen av det statsbidragssystem som inte presenterats i propositionen. Men jag hoppas att Helge Hagberg står fast vid de tidigare ståndpunkterna. Ett antal avsnitt har tillkommit i propositionen vilka vi inte diskuterade i styrningsberedningen. Några avfärdade vi helt därför att vi inte tyckte att de hörde hemma här eller därför att vi inte tyckte att förslagen var bra. Men förslagen har alltså återkommit, och det är anmärkningsvärt. Det förs en diskussion om en flexibel personalpolitik både i den här propositionen och i det aktuella betänkandet. Bakgrunden är egentligen det som man brukar kalla kommunalisering av lärartjänsterna i skolan. Det är ett något oegentligt begrepp. Jag tycker att det är riktigare att tala om huruvida lärartjänsterna i skolan skall vara statligt eller kommunalt reglerade. Fram till nu har vi varit överens — och jag hoppas att vi kommer att vara det även fortsättningsvis — om att lärartjänsterna skall vara statligt reglerade. Detta hör ihop med det tidigare resonemanget om statens möjligheter att garantera en likvärdig utbildningsstandard i hela landet. För dem som hävdar den andra uppfattningen kan det framstå som bestickande att kommunerna själva skall ha möjlighet att bestämma över sina lärare, att anställa så många lärare som de tycker sig ha råd med samt att betala de löner som de menar att lärarna är värda och som de anser sig ha råd med. Men det skulle säkert, för att återknyta till resonemanget om en likvärdig utbildningsstandard, leda till — vi vet ju att kommunerna har mycket olika betalningsförmåga — att lärartätheten varierade mycket i olika kommuner. Kommuner som har god ekonomi och hög skattekraft skulle ha möjlighet att betala sina lärare bättre och att ”köpa till sig” de bästa lärarkrafterna. Det kan synas lovvärt. Men man måste samtidigt fråga: Hur går det då för de kommuner som inte har så god ekonomi, som inte har samma möjligheter? När det gäller talet om att föra över lärarna till kommunalt reglerade tjänster finns det, som jag ser saken, en mycket stor risk för att besparingarna från statens sida i statsbidragsgivningen inte bara fortsätter utan också accelererar. Om kommunerna har tagit på sig ett sådant här ansvar och sedan hanterar detta på litet olika sätt, har staten naturligtvis inte riktigt samma anledning att bidra till lärarlönerna på det sätt som i dag sker. Dessutom talar man om behovet av en mera flexibel personalpolitik. Men samtidigt har man 45 byggt in det största hindret mot en sådan flexibilitet i och med det tjänstekonstruktionssystem som en majoritet här i riksdagen antog för ungefär ett halvår sedan. I styrningsberedningen blev vi, efter många och långa diskussioner, överens om att det skulle slås fast att lärartjänsterna i skolan även fortsättningsvis skall vara statligt reglerade. I propositionen skrev Bengt Göransson in att han för närvarande inte var beredd att föreslå någon förändring. Då blir min fråga till Göran Persson, om det är hans uppfattning att lärartjänsterna i skolan även fortsättningsvis skall vara statligt reglerade. Det finns ett avsnitt i betänkandet om den flexibla personalpolitiken där det talas om möjligheter att betala lärare olika, och det enda motivet jag har kunnat hitta är att det står att det finns faktiska skillnader i arbetsinnehåll. Då skulle jag vilja att Helge Hagberg redovisar vilka faktiska skillnader i arbetsinnehåll det finns mellan lärare som undervisar i samma årskurser, på samma stadier och vid samma skolenheter. Om det är arbetsuppgifter som ligger vid sidan om undervisningen finns det ju redan i dag möjligheter att ersätta dem. Vilka skillnader i arbetsinnehåll är det som utskottsmajoriteten hänvisar till när man gör denna skrivning? Det sista jag vill säga om de statligt eller kommunalt reglerade tjänsterna är att personalorganisationerna i skolan mycket klart och tydligt har sagt ifrån att de inte önskar någon förändring på denna punkt. Det har sagts tidigare i denna kammare åtskilliga gånger och har stått i tidigare propositioner att den största förutsättningen för att kunna åstadkomma förändringar i skolan är att göra det med personalen och inte mot personalen. Eftersom personalen har gett ett klart och entydigt besked på denna punkt, tycker jag att vi som politiker också skall kunna ge ett klart och entydigt besked, och det är därför jag har ställt den här frågan till Göran Persson. Så vill jag säga några ord om profilering och valfrihet. När jag först läste propositionen gjorde jag den tolkningen att detta egentligen inte är särskilt stora förändringar i förhållande till vad som gäller i dag. Redan nu ges möjligheter till valfrihet där det är befogat och, för att använda propositionens egen text, ”så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt”. När jag sedan har följt den debatt som har pågått under hösten och vintern har jag kunnat konstatera att det på många håll görs olika tolkningar av vad valfriheten och profileringen kommer att innebära. Detta har ofta missuppfattats, då man har trott att det har givits klartecken för att nu åstadkomma en nivågruppering i skolan, att de tidigare målsättningarna om en allsidig, social sammansättning i klasserna inte längre skulle vara giltiga. Jag har hört propåer och fått beskrivningar från olika delar av landet om nivågruppering mellan skolenheter, nivågruppering mellan klasser inom skolenheter och fast nivågruppering inom klasser, s.k. femgrupper i matematik, för att ta ett exempel. Detta måste leda till att det ges klara och entydiga besked om vad som avses med valfriheten och profileringen. Utskottsmajoriteten har dock inte varit beredd att i texten ge sådana klara besked. I propositionen och i betänkandet står det att regeringen skall kunna medge vissa timplanejämkningar för denna profilering, och därför ställer jag ytterligare en fråga till Göran Persson: Kommer regeringen att medge Prot. 1988/89:63 timplanejämkningar som avser de grundläggande färdighetsämnena? Det är 8 februari 1989 viktigt att det ges ett klart besked på denna punkt, vilket utskottsmajoriteten alltså inte har gjort. Det har återigen att göra med likvärdigheten i fråga om utbildningsstandard över landet.

Det sägs i propositionen att detta får göras med hjälp av förstärkningsresursen. Med hänvisning till det resonemang jag tidigare har fört om vad förstärkningsresursen egentligen skall användas till, blir min fråga till Göran Persson, om han tycker att det är rimligt att förstärkningsresursen, som är till för att stötta de svaga eleverna i skolan, används för att bilda nya klasser i andra skolenheter, dit ett antal elever av olika orsaker har sökt sig. Det är mycket viktigt att regeringen ger ett klart besked på denna punkt, därför att det görs många olika tolkningar runt om i landet. Det finns ytterligare ett antal saker som skulle behöva kommenteras, men eftersom tiden rinner i väg skall jag bara notera behovet av utbildningsinsatser för de förtroendevalda i skolan. De lokala skolplanerna är ingalunda till för att öka byråkratin, utan de är till för att skapa en levande lokal debatt om skolan ute i kommunerna — den debatt som i dag saknas — om läromedelsavsnittet. Jag kan återkomma till detta i en replik.

Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservationer till betänkandet.

Herr talman! Anledningen till att folkpartiet och centern tycker litet olika i fråga om statsbidrag är att vi tycker alldeles lika i en fråga som Larz Johansson berörde mot slutet av sitt anförande, nämligen vad som skall hända i den situationen men att en elev väljer att byta skola. Folkpartiet tycker, precis som centern, att det är helt orimligt att det skall gå ut över de elever som har det besvärligt i den nya skolan. Det är så regeringens linje måste tolkas, dvs. att man skall ta av förstärkningsresursen. Eftersom folkpartiet tycker att det är så viktigt att eleven kan välja skola och byta skola, måste vi söka oss fram till ett elevrelaterat statsbidragssystem. Nu är skillnaden inte så stor mellan centern och folkpartiet. Ni i centern vill också ha ett mera schabloniserat system, och vi erkänner att ett rent elevrelaterat system måste kompletteras med tilläggsbestämmelser för att det inte skall ske en utslagning av skolor i glesbygd. Men den avgörande frågan är: Varför vill ett parti som talar om 47 decentralisering inte decentralisera makten i detta system till den allra lägsta nivån, nämligen till föräldrar och elever, och ge dem större rätt att välja skola? Det blir inte någon realitet av den valfriheten om inte ett nytt statsbidragssystem införs. Min andra fråga till Larz Johansson har egentligen samma upptakt: Hur kan ett parti som i så många år har sagt sig stå för decentralisering vara skeptiskt till detta att skolor lokalt och de som verkar där kommer överens om att de skall ha en särskild profil, en särskild inriktning? Jag tycker att detta är mycket bra. Både svensk och internationell forskning visar att det blir bättre resultat om man når samstämmighet på en skolenhet. Men när socialdemokraterna äntligen har blivit övertygade om att ta ett litet steg på vägen mot en rätt till profilering, går centern, som säger sig vilja decentralisera, ihop med vpk och säger tillsammans med vpk nej till den möjligheten. Jag vill fråga Larz Johansson om inte åtskilliga av centerns sympatisörer, som lärt sig att ni talar för decentralisering, kommer att bli förvånade över er inställning när det gäller statsbidrag och profilering.

Herr talman! Vi hade häromdagen en debatt i kammaren om de här frågorna, och då tror jag inte att Lars Leijonborg var här. Jag skall därför göra en kort repetition och ställa en motfråga. Det elevrelaterade statsbidrag som Larz Leijonborg talar om och som skall följa eleven är i praktiken, och måste i praktiken vara, olika stort i olika delar av landet för olika kommuner, skolor och elever. Jag beskrev i debatten ytterligheterna som innebär att en elev i Pajala i dag får 27 000 kr. i statsbidrag medan t.ex. en elev i någon av kommunerna i Skåne får ungefär 13 000 kr. Den omedelbara frågan i anslutning till Lars Leijonborgs beskrivning är då vilket elevrelaterat statsbidrag som följer eleven. Är det de 27 000 kr. som eleven har med sig när han flyttar från Pajala till kommunen i Skåne eller de 13 000 kr. som han har med sig om han flyttar andra vägen? Med vilka medel skall man i fortsättningen bedriva undervisning i en kommun om ett tiotal elever flyttar från en glesbygdskommun eller en skolenhet och var och en tar med sig sina 27 000 kr.? Det är inte så enkelt att man kan avfärda detta genom att säga att man skall införa ett särskilt glesbygdsstöd. Det handlar om praktiskt taget hela Norrland, Bergslagsområdet, sydöstra Sverige och betydande delar av landet, dvs. praktiskt taget överallt utanför storstadsområdena. Det vore nyttigt om Lars Leijonborg höjde blicken och såg litet grand på hur det ser ut i övrigt bortom Storstockholms horisont. Lars Leijonborg och folkpartiet har i andra sammanhang beskrivit det så, att om en skola visar sig vara mycket duktig söker sig många elever dit och då skall skolan ha mycket resurser. Då söker sig de duktiga lärarna dit. De blir då väldigt bra och så blir skolorna ännu duktigare och får ännu fler elever, och det skall de belönas för. De skolor som inte är så duktiga och som eleverna söker sig ifrån och dit inte så många vill komma frivilligt skall få mindre resurser och få lära sig att de måste bli duktiga om de i samma omfattning skall få del av samhällets resurser. Min fråga till Lars Leijonborg blir då: När eleverna har valt — och jag föreställer mig att det nog oftast är deras föräldrar som väljer, föräldrar som har förmåga att tala för sig och sina barn — de här bra skolorna med de goda resurserna, vilka elever skall då gå kvar i de andra skolorna?

Herr talman! Den stora fördelen med ett nytt system är att man bygger in en dynamik i det, att skolorna för första gången blir beroende av att eleverna vill gå där. Larz Johansson frågar vad som händer med de ”dåliga” skolorna. Vad händer med de ”dåliga” skolorna i dag? Oftast ingenting eftersom de inte har någon press på sig att bli bättre. Men med det här systemet, där vi lägger ansvar att välja vilken skola eleverna vill gå i på eleverna och föräldrarna, bygger vi in en sådan dynamik i systemet. Även på den punkten finns det internationell forskning som tyder på att det totala resultatet blir bättre med det systemet. När det gäller detaljerna i det elevrelaterade statsbidragssystemet är sanningen den att vi inte kan svara på hur de skall se ut eftersom detta inte har fått utredas. Vi har i flera år bett om att en statlig utredning, eller något annat organ, skulle utreda hur detta system skall se ut. Men vi har fått ett nej till svar, nu senast av styrningsberedningen. Jag tror att vi i någon mån måste erkänna att vi här står inför en målkonflikt. Det är klart att man med ett mycket detaljerat och centralstyrt system kan i någon mening få den största millimeterrättvisan. Men tänk på vilka fördelar som finns med det andra systemet — jag har redan nämnt dynamiken — och på hur mycken byråkrati vi skulle kunna slippa. Både Larz Johansson och jag vet att det på varenda skolkontor här i landet sitter människor, som ägnar huvuddelen av sin tid åt att utforma statsbidragsansökningar så, att kommunen får så mycket statsbidrag som möjligt. Det tar en väldig tid och man anpassar systemet för att få så mycket pengar som möjligt. Om inte vi ger en särskild påse som heter skolledningsresurs till en kommun, skulle man i den kommunen glömma bort detta med skolledning och plötsligt komma ihåg att man inte har tillsatt någon rektor. Jag har mycket större tilltro till Sveriges kommunalpolitiker än så. Jag tror att vi kan lita på att kommunerna fattar kloka beslut. Det beklagliga är att centern i ett förslag fogat till det betänkande som vi behandlar i dag vill införa ytterligare enliten påse. Ni vill göra statsbidragssystemet ännu mer komplicerat. Ni litar inte på att kommunerna ger bra böcker till sina elever, utan ni vill ha en ny liten påse som bara får användas till att köpa läroböcker. Ni går ju i fel riktning.

Herr talman! När Lars Leijonborg ställs inför den här typen av frågor säger han alltid: Detaljerna kan vi inte svara för. Det här har vi inte riktigt tänkt igenom, och det har ingen utrett åt oss. Frågan om ett elevrelaterat statsbidrag har stötts och blötts och utretts under de senaste 10-15 åren. Det har utretts mycket noga av skolöverstyrelsen och styrningsberedningen. Vi har inte på en höft påstått att det skall se ut på det ena eller andra sättet och som Lars Leijonborg svängt oss med att säga att vi vet inte någonting om detaljerna. Vi påstår alldeles bestämt från styrningsberedningens sida, Lars Leijonborg, att vi vet detta. Vi lade därför fram ett förslag till ett statsbidragssystem som ingalunda innebär en detaljstyrning på det sätt som Lars Leijonborg påstår. Det är inte ens fallet med dagens statsbidragssysem. Det är fråga om ett mycket förenklat statsbidragssystem, som skulle ge stora möjligheter till kommunerna att själva fatta de beslut som vi nu diskuterar. Lars Leijonborg undvek naturligtvis frågan om vems barn det är som skall gå kvar i de dåliga skolorna. Det är inte Lars Leijonborgs barn, det är jag alldeles övertygad om. Jag anser att man måste kunna svara på den typen av frågor när man föreslår en så radikal förändring som ett elevrelaterat statsbidragssystem med ett bidrag som följer eleven. Även dagens statsbidragssystem är elevrelaterat i så måtto att man tar hänsyn till att olika elever kostar olika mycket beroende på i vilken skola de går och hur resurskrävande de som enskilda elever är. Det är inte så, som Lars Leijonborg påstår, att man sitter på landets skolkontor och försöker mygla till sig så mycket som möjligt i statsbidrag. Det har tidigare funnits, före det nuvarande statsbidragssystemets tillkomst år 1978, vissa möjligheter att flytta barn från en skolenhet till en annan för att på så sätt få ut maximalt antal basresurser. Den möjligheten finns inte i dag, Lars Leijonborg. Det finns ingen som ägnar huvuddelen av sin tid åt att göra sådana manipulationer, vilket Lars Leijonborg här påstår. Att påstå detta är en oförskämdhet mot alla dem som är verksamma på landets skolkontor.